Nr 71 Herr talman! Frågan om valprövningsnämnden är naturligtvis, som herr Johansson i Trollhättan sade, ingen överdrivet stor fråga, men det är Torsdagen den dock en principfråga, och det är därför som den har aktualiserats i det 2 10) 1974 NAC här sammanhanget. Ändring i val Sedan måste jag, herr talman, än en gång understryka att jag är lagen, m.m. besviken över de negativa tongångar som herr Johansson anslagit när det gäller utlandssvenskarnas rösträtt. När utskottsmajoriteten kom, med sin skrivning trodde jag att vi snabbt skulle kunna förvänta oss ett fall framåt för den här frågan. Men när jag nu lyssnat till herr Johansson, som radat upp en mängd svårigheter och problem som enligt hans förmenande föreligger, börjar jag misstänka att vi kanske får uppleva en ny förhalning av frågan — den har ju förhalats ända sedan 1950-talet. Vad det nu gäller är huruvida riksdagen skall göra ett principuttalan de eller inte. Det gäller inte hur de rent praktiska frågorna skall lösas. Där finns en utredning, valtekniska utredningen, som just sysslar med detta, och den skall vi inte köra över — så långt är vi överens. Dessutom är inte riksdagen någon lämplig instans för utredningsarbete av det slaget. Jag tror att vi med stort förtroende kan lämna frågan om kyrkobokföring — även om jag inte vill bestrida herr Werners i Malmö kompetens på det området — till valtekniska utredningen. Men efter ett par decenniers debatt kring frågan om utlandssvenskarnas rösträtt tycker jag att det är hög tid att denna utredning nu får ett klart och otvetydigt uttalande från riksdagen med sig på vägen. Jag tycker inte att de svårigheter som herr Johansson här i debatten räknat upp är av den karaktären att de skulle förhindra riksdagen från att i dag göra ett uttalande i principfrågan.
Herr talman! Jag skall inte polemisera mot vad herr Johansson i Trollhättan sade andra gången. Men det var en sak som jag glömde att säga. Jag hävdade att vi går emot överförande av fyraprocentsspärren till det kommunala valet. Vi vill markera detta genom ett särskillt yttrande från riksdagens sida. Det är fel att försvåra för mindre partier att bli representerade. Det kan även påverka majoritetsförhållandena. Jag nämnde i mitt första anförande att skyddet för partinamn rent teoretiskt kan ha medfört det jämnviktsläge som vi har här i riksdagen. Jag skall som exempel ange förhållandet i herr talmannens egen kommun, Örebro. Där är vänsterpartiet kommunisterna representerade i landstinget men inte i kommunfullmäktige i Örebro. Det sammanhänger just med en orättvis valkretsindelning. Det blev ett majoritetsbyte efter senaste valet, så nu är det en borgerlig majoritet. Det är inte hundraprocentigt säkert att detta omslag skett, om vi haft ett rättvisare kommunalt valsystem.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan begär att vi skall lägga fram konkreta förslag till lösning av de tekniska problem som kan uppkomma i samband med en vidgning av rösträtten för utlandssvenskar. Vi har dock den utredning som sysslar med dessa saker, och man kan förvänta sig att den noggrant penetrerar dem. 45 När det gäller kyrkobokföringen vill jag helt allmänt ställa frågan: Vilka speciella, nya problem uppkommer beträffande kyrkobokföringen om rösträtten vidgas på det sätt som vi har föreslagit? Man har ju redan tagit ställning till denna fråga i och med att man infört möjligheter att rösta för dem som vistats utomlands högst fem år. Jag vill tacka herr Johansson för beskedet om utredningen om valkretsindelning och personval. Det är det tredje auktoritativa beskedet från socialdemokratiskt håll i denna fråga. Min förhoppning är att det också skall vara tredje gången gillt.

Herr talman! Valet i Storbritannien för ett par månader sedan var en utomordentlig åskådningsundervisning när det gäller att demonstrera hur ett valsystem inte bör vara beskaffat.

Då är det ju ett hån mot folkviljan. Valet i Storbritannien har aktualiserat de felaktigheter som vi har i vårt eget valsystem. Vid de två senaste riksdagsvalen i vårt land har man, räknat efter antalet röster som de i riksdagen representerade partierna fick betala för varje mandat, uppnått nära nog hundraprocentig rättvisa, och det är mycket tillfredsställande. Vid senaste valet kostade ett mandat ca 14 400 röster för varje parti. Men när det gäller landstingsoch kommunalvalen har som bekant någon reform inte skett, och det är å andra sidan djupt otillfredsställande. I det senaste landstingsvalet fick ett parti i genomsnitt betala dubbelt så många röster som ett annat. Värst drabbat ur rättvisesynpunkt synes Kopparbergs län ha varit. Där kostade det folkpartiet över 12 400 röster för varje mandat, medan socialdemokraterna kom undan med drygt 2 200. Det är också ett hån mot folkviljan. Så får ett valsystem inte fungera ur demokratisk synpunkt. Det är också mycket negativt därför att förtroendet för politikerna hos allmänheten måste få en knäck när inte politikerna har vett att i tid ändra ett sådant valsystem. Jag har i motionen 358 påtalat dessa brister. Efter tre och ett halvt års arbete framlade kommittén för kommu nala val för tre år sedan sitt betänkande, betitlat ”Kommunala val”. Där föreslås för landsting och kommuner i stort sett samma valsystem, alltså med utjämningsmandat, som vi nu har i riksdagsvalet. Efter en del turer beslöts det att utredningen om den kommunala demokratin skulle utreda frågan så att den skulle kunna komma till avgörande i god tid före 1976 års val. Konstitutionsutskottet har i sitt betänkande besvarat min motion genom att förutsätta att denna utredning skulle vara klar i början av nästa år. Efter partiledaröverläggningar skulle sedan proposition framläggas under år 1975, vilket är nödvändigt för att beslut skall kunna fattas i så god tid att partierna får nödvändig tid för förberedelser inför valet 1976. Herr talman! Jag har inget yrkande därför att jag anser att min motion blivit positivt behandlad och de krav jag ställt i stort sett blivit tillgodosedda. Jag vill avslutningsvis bara uttala den förhoppningen att någon ytterligare fördröjning av det här ärendet inte skall ske. Vi behöver ett nytt valsystem i landsting och kommuner. Vi behöver det för demokratins skull, och vi behöver det också för vårt eget anseendes skull.

Herr talman! Herr Israelsson har talat sig varm för motionen 1179 om slopande av polismyndighets tillståndsprövning vid anordnande av möten på allmän plats och har yrkat bifall till reservationen 7 av herr Berndtson i Linköping. Herr Berndtson i Linköping anför i sin reservation beträffande den föreslagna ändringen i lagen 1956:618 angående allmänna sammankomster att denna ändring är en förbättring i förhållande till nuläget. På den punkten råder det samstämmighet mellan honom och mig. Herr Berndtson anför vidare i sin reservation att kravet på polistillstånd för anordnande av allmänna sammankomster skulle stå i strid med mötesoch yttrandefriheten. Så är naturligtvis inte fallet. Ett i övrigt på den här punkten enhälligt konstitutionsutskott har därför kunnat avstyrka motionen 1179. I och för sig är det ju glädjande att representanter för vpk vill värna om mötesoch yttrandefriheten i Sverige. Som bekant är den inte särskilt stor i länder som har regimer som står vpk nära. Kravet på tillstånd från polisen för att anordna allmänna sammankomster har inte kommit till för att förhindra sådana. Tvärtom skulle man i stället kunna säga att polistillstånd är praktiskt nödvändigt för att olika meningsriktningar skall kunna framföra sina synpunkter till allmänheten. Alla som har praktisk erfarenhet av allmänna sammankoms ter och demonstrationer vet att det aldrig brukar vara några problem att göra offentliga arrangemang och få polistillstånd till dessa. I praktiken går det också faktiskt, herr Israelsson, att få polistillstånd samma dag som man vill anordna ett möte eller en demonstration. Genom tillståndsförfarandet ges polisen möjligheter att vidta sådana dispositioner att både trafik och annan verksamhet, som måste förekomma i samhället, kan pågå störningsfritt. De dispositioner som polisen vidtar gör det möjligt att genomföra både möten på allmän plats och demonstrationer. Jag yrkar därför bifall till utskottets skrivning.
Herr talman! Det råder inte så stora meningsskiljaktigheter vare sig mellan mig och herr Johansson i Trollhättan eller mellan mig och herr Johansson i Malmö. Jag hävdar emellertid fortfarande att den reglering som vi föreslår, som bara grundar sig på anmälan och som jag tidigare oemotsagd har påstått har tillämpats i Stockholm och fungerat bra, mycket väl skulle kunna gälla för hela landet. Sedan får vi komma ihåg att anledningen till att det fungerat så bra hittills är den tillämpning som skett. Det är inte alldeles säkert att vi i en framtid får myndigheter med så liberal bedömning som vi hittills haft, och då är det viktigt att ha en ovillkorlig rätt att demonstrera fastställd i lag.
Herr talman! Det faktum att det krävs polistillstånd för att anordna möten på allmän plats gör, som jag sade i mitt anförande nyss, det möjligt för polisen att vidta nödvändiga dispositioner så att man både med hänsyn till trafik och annat kan genomföra en demonstration eller ett möte. Nu säger herr Israelsson att de som vill anordna en demonstration i Stockholm kan få tillstånd samma dag, och han menar att det borde kunna utsträckas att gälla hela landet. Men, herr Israelsson, åtminstone där jag har varit praktiskt verksam har det aldrig varit några svårigheter att på en och samma dag få tillstånd från polisen att genomföra möten och demonstrationer. Jag hoppas naturligtvis att herr Israelsson noggrant har läst den kommunistiska motionen. Där står följande: ”De gör det omöjligt att legalt reagera med snabba opinionsmöten på dagsaktuella händelser.” Så skriver herr Israelssons partiledare, samtidigt som herr Israelsson säger att det är möjligt att ordna demonstrationer och få tillstånd på en och samma dag. Det är väl ändå en rimlig begäran att herr Israelsson skulle kunna följa tankegången i den egna motionen.
Herr talman! Man kan ju läsa och tolka motioner olika, liksom vi nyligen konstaterade att man kan läsa och tolka lagtexter olika. Jag vill fastslå att den form för reglering som vi har föreslagit såvitt vi kan se inte erbjuder några svårigheter att tillämpa. Jag vill ånyo påminna om vad jag sade och som gäller generellt i alla sammanhang: det är inte alldeles säkert att vi i framtiden har polismyndigheter med samma liberala tolkning som vi har haft under senare år. I ett sådant läge är det en tillgång att ha en reglering som ger människorna ovillkorlig demonstrationsrätt, så att de verkligen kan genomföra demonstrationer när de vill. Polisen skall självfallet ha möjlighet att reglera trafiken och upprätthålla ordningen så Ändring i val att demonstrationen inte störs och att demonstrationer inte korsar eller kolliderar med varandra. Det ligger i polisens hand att reglera den saken.

Jag tycker att herr Israelsson, om han tänker litet närmare efter, borde förstå att det inte är möjligt att på ett praktiskt sätt lösa dessa frågor med den metod han är förespråkare för. Jag tror det är någon som har sagt att någon ordning får det ändå vara i herr Israelssons parti. Det gäller samma sak med möten och demonstrationer; det måste vara ordning och reda också där.

Herr talman! Jag tar till orda bara för att deklarera hur det kan kännas att bli eller inte bli överkörd. Den frågan har ju diskuterats ett tag i kammaren. Som ledamot i valtekniska utredningen måste jag tillstå att för mig personligen har det principiella ställningstagandet som här föreslås i reservationen varit ganska lätt. Däremot är det alldeles klart att många tekniska och många andra svårigheter kräver en viss tid för att man skall kunna lösa dem på ett rimligt sätt. Det var emellertid med största tvekan som jag i utredningen i enighetens namn gick med på att företa en omfattande förfrågning till befintliga och uppspårade utlandssvenskar. Emellertid är jag klar över att den målsättning som skissas i reservationen, om förslag i sådan tid att en eventuell vidgad rösträtt kan tillämpas vid 1976 års val, är något som också valtekniska utredningen har helt klart för sig. Jag skulle därför vilja göra den röstdeklarationen, trots det vänliga omnämnande av min person som ordföranden i konstitutionsutskottet gjorde, att jag kommer att rösta med reservationen. Jag upplever självklart i det sammanhanget något av en dubbel lojalitet, men det är som sagt inte något principiellt svårt val för mig personligen. Sedan, herr talman, skulle jag bra gärna vilja säga något om det frågeformulär som bl.a. herr Björck i Nässjö har kritiserat inte bara här i kammaren utan framför allt i en tidningsartikel, som jag vill påstå inte bekom oss särskilt väl i valtekniska utredningen. Det är inte fråga om någon kunskapstest av de här människorna. För att bevisa det skall jag läsa upp några av de frågor som man ställer, att besvaras av alla: Har ni röstat vid något svenskt val sedan ni utflyttat? Har ni då begärt att bli upptagen i särskild röstlängd? Varför gjorde ni inte det? Då finns det möjlighet att svara: Blev inte av. Fick veta för sent. Visste inte alls om valet. Mitt arbete hindrade mig. Blev sjuk. För krångligt. Att fara och rösta kostar för mycket tid och pengar. Inte tillräckligt intresserad. Känner för litet till om Sverige nu för tiden. Annat skäl.

Detta, herr talman, nämnt bara som några exempel. I slutet kommer sedan några frågor om vem som är statsminister i Sverige, där det finns möjlighet att tipsa på t.ex. Bertil Ohlin, Gösta Bohman, Gunnar Helén, Hermansson, Palme, Erlander, Hedlund och Fälldin eller någon annan eller Vet inte. Beträffande de sista frågorna kan jag väl hålla med om att de i detta sammanhang förefaller att vara litet marginella, men tanken var väl, när vi datatekniskt bearbetade detta material och samkörde det med informationen om hur länge svenskarna har varit bosatta utomlands, att få fram vilken förändring som inträffar i fråga om kontakten med hemlandet allteftersom åren går. Herr talman! Jag har velat göra dessa påpekanden på ett stillsamt sätt såsom en utredningsman, kanske inte så seriös som många andra men en som ändå gör så gott han kan. Jag tycker det finns anledning att jag fick tillfälle att göra detta, eftersom utredningen och jag personligen har varit omnämnda i denna debatt.

Herr talman! Jag måste faktiskt reagera något inför herr Johanssons i Trollhättan tal om jämfotahopp osv. i samband med dessa utredningar. Jag skulle förstå hans moraliska indignation bättre, om han var lika upprörd varje gång vi här i riksdagen får vara med om hur hans partivänner i regeringen med stor glädje och på löpande band under vissa tidsperioder desavuerar sittande utredningar för att nå olika partipolitiska fördelar. Den tid som föregick det senaste valet bjöd på ganska mycket av sådant. Vad som närmast uppkallade mig var emellertid herr Svanströms inlägg om den valtekniska utredningens frågeformulär till utlandssvenskarna. Det upptar en rad frågor, som jag tycker icke hör hemma i en sådan enkät: Vem är statsminister? När är nästa val? Vilka innehar regeringsmakten? osv. Ingen har såvitt jag vet kommit på tanken att ställa sådana frågor till svenska medborgare bosatta inom landet och på något sätt förknippa frågorna med spörsmålet huruvida vederbörande skall ha rösträtt eller inte. Vad jag pekat på är att den metoden innebär en sammankoppling mellan kravet på kunskaper och rösträtt. En sådan sammankoppling har förekommit i andra länder för att hindra grupper från att få rösta, och jag tror att alla ledamöter i kammaren anser detta som något ytterst olämpligt. Det är inget fel att valtekniska utredningen kartlägger utlandssvenskarnas förhållanden. Jag tycker att det är bra att man gör det. Men jag reagerar mot att man förser en sådan enkät med rena politiska kunskapsfrågor. Vi kan exempelvis föreställa oss konsekvenserna för den händelse att utredningen eller dess majoritet skulle vilja utnyttja sådana undersökningar i den allmänna debatten för särskilda syften. Det vore ytterligt allvarligt om så skulle komma att ske.

Herr talman! Jag tror att herr Björck i Nässjö och de som tycker som han har missuppfattat avsikten med de ställda frågorna. På den punkten vågar jag svara för hela utredningen. Det är ingalunda fråga om någon form av kunskapstest, utan svaren skall databehandlas med avseende på tidsaspekten i vad avser närmaste kontakt med hemlandet. Jag försökte att säga det förut. Därigenom kan man möjligen få svar på spörsmålet om intresset för och vetskapen om vad som händer i Sverige har ökat eller minskat. Jag är den förste att erkänna att detta frågeformulär skulle vara felaktigt, om det kunde uppfattas som en kunskapstest. Vi kunskapstestar inte i Sverige boende röstberättigade, och så skall självfallet inte heller ske med utlandssvenskarna. Det är, herr Björck, fråga om ett rent vetenskapligt arbete, och vi har för denna uppgift anställt en mycket kvalificerad person. Nr 71 Herr talman! Till sist några ord till herr Johansson i Trollhättan. Mina gymnastiska kunskaper är begränsade, och jag känner inte till herr TOrSlagen den Johanssons avancerade jämfotahopp. För min egen del står jag stadigt I med båda fötterna på jorden.

Herr talman! Det är en mycket ovanlig fråga som kammaren nu har att ta ställning till. I regel är utskotten eniga när det gäller att föreslå att ärenden skall hänskjutas till höstsessionen. På en punkt är utbildningsutskottet här delat, nämligen i fråga om länsskolnämndsutredningens behandling. När utskottet i dag inte vill ta ställning till att föra över länsskolnämndsutredningens betänkande till SSK-utredningen, så är det därför att beredningen av ärendet pågår i Kungl. Maj:ts kansli. Det är olämpligt — eller händer i varje fall mycket sällan — att riksdagen föregriper den i departementet pågående behandlingen. Nu är det mycket möjligt att behandlingen av denna fråga kommer att resultera i den lösning som man från folkpartiets sida har önskat. Det är en ganska kompakt remissmajoritet som vill att SSK-utredningen skall få hand om länsskolnämndsutredningens betänkande. Det finns alltså skäl att tro att det blir den utgången av detta ärende, men när vi vill att riksdagen skall behandla frågan först i höst är det att följa en vanlig normal praxis att inte ta ställning till behandlingen av utredningar förrän man har prövat dem i vederbörande departement. Till detta kan fogas att en rad remissinstanser ännu inte har kommit in med sina svar. Det finns anledning att också avvakta dem. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 12 behandlas främst frågan om sänkning av myndighetsåldern från 20 till 18 år men där berörs även förslag inne bärande något utökade möjligheter för utomäktenskapliga barn att hävda arvsanspråk efter sin far och dennes släktingar. I fråga om sänkning av myndighetsåldern har utskottet enhälligt tillstyrkt regeringens proposition. I fråga om tidsperiod för utomäktenskapliga barns framställande av arvsanspråk föreligger däremot reservation från utskottets centerledamöter för att tiden fastställs till sex månader efter dödsfallet mot tre månader enligt propositionen. Det är denna senare fråga som föranlett mig att begära ordet. Låt mig dock först erinra om att sedan myndighetsåldern sänktes från 21 till 20 år den 1 juli 1969 har inte minst från centerhåll framförts krav på sänkning till 18 år. Genom att årets riksdag slutligt antagit förslaget till ny regeringsform sänks rösträttsåldern till 18 år. Redan i samband med framläggandet av grundlagspropositionen framhölls önskvärdheten av att sambandet mellan rösträttsålder och myndighetsålder behölls. 18 års myndighetsålder gäller redan i flera andra länder bl.a. i Storbritannien och i de östeuropeiska länderna, och förslag om sänkning till 18 år har framlagts i Finland och övervägs i Västtyskland. Det ökade samhällsansvar och de övriga rättsliga effekter som en sänkning av rösträttsoch myndighetsåldern innebär för ungdomarna gör det angeläget att på olika sätt ge dessa en bred information om vad uppnådd rösträttsoch myndighetsålder i praktiken innebär, t.ex. när det gäller den förändrade rättskapaciteten. I motionen 1619 av herr Boo m fl. tas dessa informationsfrågor upp, och i motionen framförs förslaget att en broschyr med sådan information skall tillställas alla inför deras 18-årsdag. Motionen har fått en positiv behandling i utskottet, som framhåller vikten av information och påpekar bl.a. skolans roll i detta sammanhang. Utskottet föreslår att riksdagen med anledning av motionen ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört. Den andra fråga som behandlas i detta utskottsbetänkande är som sagt förslag till ändring i ärvdabalken så, att utomäktenskapliga barns möjlighet att hävda sin arvsrätt efter fadern och dennes släktingar ökas. Sedan den 1 januari 1970 är utomäktenskapliga barn i princip helt likställda med barn i äktenskap i arvsrättsligt avseende. Enligt övergångsbestämmelserna skall barn födda före nämnda dag senast vid bouppteckningen anmäla sig för att kunna göra sin arvsrätt gällande efter fadern om barnet ej är antecknat i faderns personakt. Exempel finns som visar att bouppteckning hållits mycket kort tid efter dödsfallet, eventuellt för att därigenom förhindra att utomäktenskapliga barn skulle hinna anmäla sig. Dessa förhållanden togs i fjol upp i riksdagen i en motion av herrar Ernulf och Andersson i Örebro, vilka föreslog att barn skulle ha rätt att anmäla sig inom två månader efter dödsfallet. Motionen sändes på remiss, och samtliga remissinstanser tillstyrkte att frågan skulle utredas. I anledning av motionen beslöt fjolårets riksdag hemställa om utredning, och i enlighet härmed har Kungl. Maj:t framlagt förslag till lagändring, innebärande att barn fött utom äktenskapet före den 1 januari 1970 ärver fadern och dennes släktingar om barnet anmäler sig inom tre månader efter dödsfallet eller när bouppteckning förrättas, om detta sker senare. Det är värdefullt att en tidsfrist nu införs, så att det inte blir möjligt att fortsättningsvis hindra barn att utöva sin arvsrätt på grund av att bouppteckning hålles kort tid efter dödsfallet. I motion av herr Fiskesjö m.fl. centerpartister tas frågan om tidsfristens längd upp, och där föreslås att denna sätts till sex månader i stället för tre. Remissinstanserna var alla eniga om att viss tidsfrist borde införas. Däremot rådde något delade meningar om tidsfristens längd. Jag kan nämna att Stockholms läns landstings rättshjälpsnämnd föreslog sex månader, medan Stockholms barnavårdsnämnd fann att två månaders frist, som fjolårets motionärer föreslog, skulle vara för kort, och hänvisade till att en tidsfrist på ett år ansetts motiverad i likartade sammanhang. Utskottsmajoriteten yrkar bifall till propositionens förslag om tidsfrist på tre månader och hänvisar till att det är samma tid inom vilken bouppteckning normalt skall ha upprättats. Inget hindrar dock dödsbodelägare att upprätta bouppteckning tidigare, varför överensstämmelsen mellan dessa båda tidsperioder ej torde vara så betydelsefull att inte annan tidsfrist bör fastställas om det anses erforderligt för att alla barn skall ha en reell möjlighet att bevaka sin rätt. För den som vistas utomlands eller befinner sig på resa kan tre månader vara en alltför kort tid, och ur den synpunkten kan en frist på sex månader anses mer skälig. Andra svårigheter att i tid spåra upp eventuella arvsberättigade barn motiverar även denna längre tidsfrist. Herr talman! Det gäller här en avvägning mellan att sätta tidsfristen så lång att utomäktenskapliga barn har en verklig möjlighet att hävda sin arvsrätt och övriga dödsbodelägares intresse av att frågan om arvsrätt efter den avlidne inte hålls svävande alltför länge.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

Herr talman! Nu förevarande betänkande behandlar dels frågor om myndighetsåldern och andra åldersgränser för unga, dels vissa bestämmelser om utomäktenskapliga barns arvsrätt. När det gäller myndighetsåldern och med den sammanhängande frågor är utskottet enigt i sin tillstyrkan av propositionen. Det betyder att samtliga partier i riksdagen nu är beredda att sänka myndighetsåldern från 20 till 18 år. Frågan om vid vilken ålder myndighet bör inträda har diskuterats vid många tillfällen, här i kammaren mer ingående senast 1971. Den nu gällande myndighetsåldern infördes den 1 juli 1969 och har alltså inte varat särskilt länge. Den tidigare gränsen, som var 21 år, hade funnits under många år; för män torde den då ha gällt sedan 1721. Det har naturligtvis sina vanskligheter att fastställa en generell gräns, eftersom de enskilda individerna är mycket olika. Att en person inte är myndig inne bär en inskränkning i hans normala rättshandlingsförmåga. Låg ålder är ett skäl för en sådan inskränkning, men åldersgränsen bör då naturligtvis inte sättas högre än vad som är absolut nödvändigt. Tveksamhet, för att inte säga en negativ inställning, till den nu föreslagna sänkningen av åldersgränsen har kommit fram i en motion av fru Troedsson, och jag kan dela uppfattningen att allt inte alldeles entydigt pekar på att en ytterligare sänkning bör äga rum nu. Tre remissorgan har också direkt avstyrkt förslaget, medan ytterligare ett antal inte tar bestämd ställning. En övervägande del har dock tillstyrkt förslaget. När vi år 1971 debatterade frågan i kammaren och motioner om sänkning av myndighetsåldern då avslogs var huvudskälen för det avslaget två: det ena var att det hade gått en ganska kort tid — knappa två år — sedan beslutet fattades om 1969 års sänkning, och man menade att man borde avvakta erfarenheterna av denna, och det andra var önskemålet om nordisk rättslikhet. Det första skälet mot sänkning har minskat i styrka sedan vi nu fått nästan fem års erfarenhet av en myndighetsålder vid 20 år, och erfarenheterna kan inte sägas tala emot en ytterligare sänkning. Samtidigt är det svårt — detta anförs också i propositionen — att ange några objektivt giltiga kriterier på sådan mognad att full rättshandlings förmåga kan inträda. Nu finns det emellertid ett annat förhållande, som i och för sig kan tala både för och emot en sänkning av myndighetsåldern. Ungdomar mellan 18 och 20 år fick i samband med lagändringen 1969 rättshandlingsförmåga på så många områden att skillnaden i förhållande till fullständig myndighet redan nu är ganska liten. De fick ökade möjligheter att själva välja mellan förvärvsarbete och studier, de fick rätt att skaffa sig egen bostad utan föräldrarnas medverkan, rätt att företa rättshandlingar för eget hushåll och för uppfostran av barn som tillhör hushållet. Behovet av en mera formell sänkning av myndighetsåldern är därför i praktiken kanske inte så stort. Å andra sidan betyder en sänkning inga avgörande förändringar. Sedan vi senast debatterade frågan har det inträtt en väsentlig förändring, som jag tycker är av avgörande karaktär. Jag syftar på sänkningen av rösträttsåldern till 18 år. Även om det i debatten har förekommit meningar om att rösträttsoch myndighetsåldern inte kunde följas åt, har jag svårt att instämma i ett sådant resonemang. Den som helt och fullt får delta i avgörandet av allmänna angelägenheter måste rimligen också anses kapabel att utan inskränkningar delta vid avgörandet av sina egna angelägenheter, vare sig det är ekonomiska eller andra. Ett annat förhållande som alltjämt med fog kan ge anledning till tvekan är den åtminstone tidigare hävdade inriktningen mot nordisk rättslikhet på detta område. Mellan 1967 och 1970 hade vi nått därhän att myndighetsåldern i alla nordiska länder hade sänkts från 21 till 20 år. Jag hävdar fortfarande att det vore önskvärt med lika myndighetsålder i de nordiska länderna, inte minst mot bakgrund av den tämligen likartade civillagstiftningen i övrigt. Men nu anses tyvärr inte kravet på nordisk rättslikhet vara så väsentligt längre — vi hade ju en ganska ingående debatt om det för ungefär ett år sedan här i kammaren i samband med behandlingen av den nya äktenskapslagstiftningen. Vi vet också att Finland är på väg att sänka myndighetsåldern till 18 år, medan de övriga nordiska länderna tydligen behåller 20-årsgränsen. Man får alltså med ett visst beklagande konstatera att argumentet om nordisk rättslikhet inte är lika starkt som tidigare, och det kan enligt min mening inte ensamt utgöra hinder mot en sänkning. Herr talman! Enligt min mening är det nu flera skäl som talar för en sänkning än som talar emot. Därför biträder jag utskottets ställningstagande. Den här ändringen ger emellertid anledning till åtminstone ett processuellt spörsmål, som enligt vad jag kan se inte har behandlats under lagstiftningsarbetets gång. Det är ju så, att familjerättsliga underhållsbidrag för barn i regel utdöms i samband med dom på äktenskapsskillnad och de utgår i normalfallet till 18 års ålder. Vårdnadshavaren — eller den av föräldrarna som skall bli vårdnadshavare — för talan för barnet. Men inte så sällan utgår underhållsbidrag också efter 18 års ålder på grund av att barnet får utbildning. Då har vårdnadshavaren hittills kunnat föra en sådan talan, antingen så, att det har skett i samband med att vårdnaden tillägges den andra föräldern, alltså i samband med äktenskapskillnaden, eller så, att det har förts en särskild process när man kan se att barnet kommer att ha behov av underhåll även efter fyllda 18 år. Hur blir det nu? Kommer vårdnadshavaren att kunna föra talan för ett barn som blivit myndigt? Jag ifrågasätter om vederbörande vårdnadshavare kan göra det; om inte barnet måste föra denna talan själv. I så fall kan barnet rimligen inte föra talan förrän det har uppnått 18 års ålder. De här frågorna kommer naturligtvis att kunna hanteras på ett något Myndighetsåldern, så när vettigt sätt genom att barnet får föra talan sedan det fyllt 18 år, och man kan möjligen få ett interimistiskt beslut om underhållsbidraget. Men det kommer rimligen att försvåra handläggningen av frågor som gäller utdömande av underhållsbidrag. Det är att beklaga att denna fråga inte har uppmärksammats tidigare. Jag ser inte föredragande statsrådet i kammaren, annars hade jag ställt den här frågan till honom för att få höra hans synpunkt på den. Herr talman! Utskottsbetänkandet gäller också frågan om utomäktenskapligt barns arvsrätt. Den frågan har herr Olsson i Sundsvall berört. Utskottet är enigt om att den särskilda preskriptionsregeln som gäller barn födda före den 1 januari 1970 bör ändras så att den presumtive arvingen inom viss tid kan framställa arvsanspråk.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

Herr talman! Som tidigare påpekats är utskottet i stort sett enigt i detta betänkande. Det är bara på en punkt som det föreligger en reservation, nämligen den som gäller de utomäktenskapliga barnens arvsrätt. Med visst fog skulle man väl kunna uttrycka förvåning över att det är just på denna punkt som utskottet inte har kunnat uppnå enighet. Förra året behandlade vi i lagutskottet en motion vari påpekades att tidsfristen för utomäktenskapliga barns arvsanspråk, som i övergångsbestämmelserna är fastslagen att vara fram till den dag då bouppteckning sker, kan bli mycket kort om bouppteckning sker snabbt. I motionen föreslogs en tidsfrist av två månader. Lagutskottet konstaterade att det låg en hel del i de motiveringar som fanns i motionen och hemställde därför att frågan skulle bli före mål för översyn. Utskottet uttalade därvid att en frist av tre månader borde anses lämplig. I årets proposition har utredningskravet uppfyllts och det föreslås en tidsfrist av tre månader, som utskottet hade uttalat sig för. Därför tycker jag att det hade varit ganska naturligt om vi blivit eniga på den här punkten. Det har vi emellertid inte kunnat bli, utan vi har fått en reservation. Utskottsmajoritetens motivering är, som herr Winberg påpekat, sambandet mellan tidsfristen och bouppteckningens upprättande.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

Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan.

Herr talman! Frågan om tidsfristen, som de båda senaste talarna har behandlat från utskottsmajoritetens synpunkt, gäller en bedömning av hur lång tid som lämpligen behövs för att de utomäktenskapliga barnen skall ha en verklig chans att ta till vara sina arvsanspråk. Herr Hammarberg förvånade sig över att utskottet inte kunnat uppnå enighet på denna punkt. Han hänvisade till fjolårets utskottsbetänkande. När utskottet i fjol behandlade den folkpartimotion som jag nämnde i mitt anförande tog väl utskottet inte någon definitiv ställning till frågan om tidsfristen, utan utskottet uttalade att den presumtive arvtagaren bör beredas viss tid inom vilken han har att framställa sina arvsanspråk. Utskottet fann att mycket talade för att denna tid bör vara tre månader, som är den tid inom vilken bouppteckning i regel måste förrättas. Annan preskriptionstid kan naturligtvis också tänkas, och remissinstanserna har lämnat flera olika förslag, anförde utskottet och framhöll som sin mening att frågan borde närmare utredas. De överväganden som vi fem ledamöter i utskottet som står för reservationen har gjort när det gäller behovet av tillräcklig tidsfrist för att dessa barn skall hinna hävda sina anspråk har resulterat i att vi stannat för sex månader. Jag behöver inte orda mycket om det utan kan hänvisa till remissinstanserna, särskilt till Stockholms barnavårdsnämnd som klart uttalat att två månader enligt dess erfarenhet är för kort tid. Herr talman! Jag vill alltså fastslå att detta är en avvägningsfråga. Vi har gjort den avvägningen att det, för att dessa barn inte skall lida rättsförlust, är bättre att vi fastställer en tidsfrist på sex månader än en tidsfrist på tre månader.
Herr talman! Jag håller med herr Olsson i Sundsvall om att detta är en avvägningsfråga. Men jag tycker att man något mer än vad reservanterna gjort bör tänka på intresset av att boutredningen kan avslutas inom rimlig tid. Man måste ta hänsyn till alla de andra dödsbodelägarna som har ett intresse av att boutredningen kan avslutas utan att alltför lång tid går. Ser man bara till de i detta sammanhang aktuella personerna är det självklart att dessa kan ha ett intresse av en längre tidsfrist. Men vid en total avvägning tycker jag att en tidsfrist på tre månader är rimlig.
Herr talman! Det är just avvägningen mellan de olika intressena — de utomäktenskapliga barnens intresse och övriga dödsbodelägares intressen — som gjort att vi stannat för sex månader och inte velat gå längre. Det fanns remissinstanser som föreslog ett år, men det ansåg vi ur övriga dödsbodelägares synpunkt vara en alltför lång tidsperiod. Detta har vi påpekat i reservationen. Vi står alltså inte främmande för att det är fråga om en avvägning, och vi har därvid funnit skäl att stanna för sex månaders tidsfrist.

Herr talman! Jag har i motionen 1622, punkten 1, hemställt att riksdagen måtte avslå propositionen 44, såvitt avser sänkning av myndighetsåldern till 18 år och därmed sammanhängande konsekvensändringar inom andra lagområden. Bakgrunden till detta yrkande är de risker som det enligt mitt förmenande inne bär att slopa det skydd som omyndigheten i dag ger ungdomar i åldern 18—20 år. Franför allt har jag i motionen pekat på risken för att en sänkning av myndighetsåldern skulle leda till sådana konsekvensändringar längre fram i barnavårdslagen, att försämringar skulle inträffa för ungdomar som på grund av omognad, dåliga uppväxtförhållanden eller av annan anledning har kommit eller riskerar att komma på sned i tillvaron. I propositionen föreslås att 20-årsgränsen i barnavårdslagen 25 8 b som medger ingripanden på grund av den unges eget beteende skulle bibehållas tills vidare i avvaktan på socialutredningens överväganden. Utskottet framhåller också, att en anpassning av åldersgränsen i 25 § b barnavårdslagen till den sänkta myndighetsåldern skulle försvåra möjligheterna till rehabilitering av asociala och kriminella ungdomar i åldern närmast över 18 år. Med hänsyn till detta citerar jag här vad utskottet säger att ”med beaktande av det angelägna i att missanpassad ungdom kan beredas en adekvat vård anser utskottet att det, innan åldersgränsen i 25 § b kan sänkas, måste tillskapas lämpliga vårdformer för nu ifrågavarande åldersgrupper. Det borde ankomma på socialutredningen att lägga fram förslag därom.” Det föreligger i dag en skyldighet för barnavårdsnämnd att ingripa om den unge på grund av asocialitet, missbruk av alkohol eller narkotika eller av annan jämförlig anledning är i behov av särskilda tillrättaförande åtgärder från samhällets sida. Denna skyldighet föreligger även om den unge inte ställer upp frivilligt. Detta är, tror jag, viktigt att understryka eftersom många av dessa ungdomar är på flykt både från sig själva och från samhället och kan vara svåra att motivera för helt frivillig vård eller behandling. En motsvarande skyldighet och möjlighet att ingripa föreligger inte för socialvårdens del när det gäller vuxna. Då måste ju hemfallenhet åt alkoholmissbruk föreligga för att det över huvud taget skall vara möjligt att ingripa utan den vuxnes samtycke.

Det krävs också att möjligheterna att överlämna unga lagöverträdare i dessa åldrar till socialvården inte försämras. Jag har med detta velat understryka att begreppet ”lämpliga vårdformer” i utskottets skrivning måste få en mycket vid innebörd och omfatta både vårdformer och möjligheter att ingripa för att en sänkning av åldersgränsen i barnavårdslagen till 18 år inte skall innebära en försämring. Jag ställer mig dock mycket tveksam till om detta skulle vara möjligt. Som jag ser det föreligger fyra alternativ. Det första alternativet är att de kriterier som i dag medger ingripanden mot ungdomar under 20 år skulle utvidgas till att också omfatta vuxna. Jag ser det dock varken som om det vore möjligt eller önskvärt med en sådan utvidgning av socialvårdens möjlighet och skyldighet att ingripa mot vuxna. Det andra alternativet är att man får acceptera att en sänkning av 20-årsgränsen i barnavårdslagen till 18 år leder till minskade möjligheter för samhällets socialvård att ingripa till skydd för dessa unga. Det är ett alternativ som — såvitt jag förstår — inte heller utskottet vill acceptera. Det skulle ju också medföra att ett betydande antal unga lagöverträdare som i dag överlämnas till socialvården skulle hamna inom kriminalvården. Det tredje alternativet är att bibehålla 20-årsgränsen i barnavårdslagen eller dess efterföljd, trots att myndighetsåldern sänks till 18 år. Men där framhåller utskottet — och det är i sak svårt att motsäga detta — att det måste anses principiellt olämpligt att ingripanden inom barnavårdens ram skall kunna ske mot personer flera år efter det att de uppnått myndig ålder. Det fjärde alternativet — det som jag ser som enda garantin för att också på sikt kunna undvika en försämring av socialvårdens möjligheter att ingripa för dessa ungdomar — är att bibehålla nuvarande myndighetsålder på 20 år.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

Herr talman! Fru Troedssons yrkande om bifall till sin motion ger mig anledning att nu ta till orda, ehuru det mesta är sagt som bör sägas i det här ärendet. Det är självklart, fru Troedsson, att vi i utskottet allvarligt har övervägt de konsekvensändringar som nu eller senare kan bli följden av en sänkning av myndighetsåldern. Vi har absolut inte tagit lätt på dessa ting. Men när det gäller de skäl för bibehållande av myndighetsåldern i rädsla för att konsekvensändringarna skulle kunna få icke önskvärda följder som fru Troedsson nämnde, har vi tagit fasta på att olika utredningar arbetar med dessa frågor. Vi har stannat för uppfattningen att myndighetsåldern nu kan sänkas utan att vi behöver ta någon bestämd ståndpunkt till dessa andra problem. Det är naturligtvis i och för sig önskvärt att ha samma ålder i olika sammanhang. Den saken har diskuterats i Sveriges riksdag under i varje fall alla de år som jag varit med — inte minst i första lagutskottet som hade hand om dessa frågor tidigare i den gamla riksdagen. Även om det är önskvärt med en sådan gemensam ålder, reses det tid efter annan invändningar av en sådan styrka att vi måste säga oss att vi inte i alla sammanhang kan ha samma åldersgräns. Det är ju inte bara så att människor blir ”vuxna” vid olika åldrar — det känner vi alla till — utan det är här fråga om flera olika hänsynstaganden. Jag håller med fru Troedsson om att det kan bli ganska knepigt att bevaka samhällets intressen i skilda sammanhang om man får ändringar av de nu gällande åldrarna. Här har hittills inte nämnts åldern för inköp av rusdrycker. En utredning arbetar med denna fråga, och därför har vi gått förbi den punkten. Men det är klart att man väl på sina håll upplever det som ganska orimligt att en person kan vara myndig utan att han får utföra den för så många människor viktiga handlingen att inköpa rusdrycker. Det föreligger här utan tvivel vissa andra bedömningar som måste bli föremål för allvarligt övervägande. Det är som vi ser det nu möjligt att sänka myndighetsåldern — såsom har skett i många andra länder. Vi vet att myndighetsåldern sedan länge är 18 år i öststaterna. Lagutskottet tog sig orådet före att för ett par tre år sedan studera förhållandena i England, sedan det gamla och i varje fall i detta sammanhang som konservativt betraktade landet hade gått över till 18 år som myndighetsålder. De erfarenheter vi fick där var inte av den typen att de ingav oss någon allvarlig oro för att följa exemplet. Det står nu klart att det inte blir någon fullständig rättslikhet i de nordiska länderna, vilket herr Hammarberg påpekade. Någon annan har sagt att rättslikhet de nordiska länderna emellan inte tycks vara särskilt aktuell. Jag anser emellertid fortfarande med de intima kontakter vi har mellan de nordiska länderna att det är angeläget att en gemensam myndighetsålder kan skapas. Finland är på väg, och det torde inte dröja så länge förrän liknande överväganden kommer att ske i de övriga nordiska länderna. Herr talman! Jag hade egentligen inte någon anledning att ta till orda, eftersom utskottets talan har förts av andra här i dag. Jag vill dock understryka att vi i utskottet har berört de spörsmål som fru Troedsson tagit upp i sin motion och till vilka hon anknutit i sitt anförande. När vi gjort våra överväganden i utskottet har vi kommit fram till att vi, i det här läget och med de skrivningar som vi har stannat för, med gott mod kan gå med på en sänkning av myndighetsåldern och de konsekvensändringar som innefattas i propositionen. För reservationen, där mitt namn finns med, har herr Olsson i Sundsvall talat och jag ber att få instämma i hans synpunkter.

Herr talman! Jag är väl medveten om att lagutskottet verkligen har vinnlagt sig om att försöka gå igenom alla de olika problem som jag har berört i min motion, av vilka jag bara tog upp en del i mitt föregående inlägg. Jag är också mycket tacksam för att 20-årsgränsen i 25 §b barnavårdslagen tills vidare får bibehållas, även om det bara blir en frist på ett antal år tills socialutredningen är klar med sina överväganden och vi eventuellt får en ny vårdbalk. Vad jag med mitt inlägg ville påpeka var att trots vad som sägs på s. 23 i lagutskottets betänkande om att några sådana risker för negativa effekter för vissa ungdomar inte torde föreligga är situationen inte fullt så ljus. En sänkning av åldersgränsen till 18 år när det gäller barnavårdslagen kommer att medföra betydande svårigheter för ungdomar i dessa åldrar. Det är därför jag sett enda konsekvensen vara att yrka avslag på en sänkning av myndighetsåldern till 18 år.

Herr talman! Den lag som nu skall reformeras är från 1914 och rör den rättsliga ställningen för kommissionärer, handelsagenter och handelsresande. Under de förflutna åren har krav framställts på att i lagen stärka deras ställning. De ändringar som nu skall genomföras ger också en starkare ställning åt agenterna i förhållande till huvudmännen. Det införs t.ex. bestämmelser om uppsägningstid och utförliga regler om rätt till provision. Det som bl.a. utmärker agenternas ställning är att betalningen för deras arbetsprestationer utgår i form av provision. Under den tid som uppdraget varar är agenten berättigad till provision på försäljningsavtal som sluts av honom eller som eljest kan anses ha kommit till stånd genom hans medverkan. Det är ju en rätt självklar regel. Krav har emellertid länge framställts på att agenten skall äga rätt till provision även på avtal som ingås viss tid efter det att agenten har slutfört sitt arbete. På kontinenten utgår sådan gottgörelse ofta i form av en goodwillersättning. Röster har höjts för att införa det systemet också hos oss, men det nu aktuella lagförslaget upptar en annan lösning. Enligt lagförslaget skall rätt till provision föreligga om försäljningsuppdraget ingås efter uppdragets slut, men köparens anbud har avgivits dessförinnan. Även om anbud inte har lämnats under uppdragstiden, utan försäljningsavtalet helt kommit till stånd efter uppdragstidens utgång, blir agenten likväl berättigad till provision om avtalet kan anses ha kommit till stånd genom hans medverkan under uppdragstiden. Sådan provision kallas efterprovision och för att få den måste man alltså visa att avtalet, som lagen säger, kan anses ha kommit till stånd genom agentens medverkan under uppdragstiden. Det kan vara vissa svårigheter att bevisa vilka avtal som skall berättiga till provision i det enskilda fallet. För att underlätta bevisningen föreslås nu en schablonregel. Den skall alltså gälla i andra hand och den innebär följande. Har agentuppdraget varat minst ett år, skall efterprovision utgå med belopp som motsvarar tre månaders provision beräknad efter genomsnittet av månadsprovisionerna under uppdragets sista år. Regeln skall dock inte gälla om uppsägning skett med minst sex månaders uppsägningstid. Herr Winberg och jag har reserverat oss mot utformningen av denna schablonregel. Vi anser att möjligheten att använda hjälpregeln inte bör vara begränsad endast till fall som varat ett år och att uppsägningstidens längd inte skall vara avgörande. Vi menar att regeln skall kunna avse ersättning vid alla agenturförhållanden, alltså helt oberoende av uppdragstidens och uppsägningstidens längd. Sveriges handelsagenters förbund har i sitt remissvar framhållit behovet av att regeln utformas utan inskränkningar, alltså på det sätt som vi förordar. Förbundet stöder sitt yttrande på ett gemensamt uttalande av Nordiska handelsagenters federation. Har man nu funnit att det föreligger ett behov av att ha tillgång till en schematisk regel för att underlätta beräkningen av efterprovisionen och därigenom förhindra tvister mellan agenter och huvudmän, finns det inte godtagbara skäl att begränsa användningsområdet. Ingen behöver ju använda denna bevisregel om han inte vill, utan han kan i stället gå till huvudregeln. Men vill han göra bruk av denna hjälpregel, anser vi att lagen inte skall uppställa några hinder härför. Tvister mellan agenter och huvudmän angående provision är inte så ovanliga, och allt bör därför göras för att nedbringa antalet sådana tvister. Genom att låta schablonregeln vara så vittomfattande som möjligt markerar man också att den är avsedd endast att vara en hjälpregel och inte en huvudregel. Har nu behovet av den här regeln framhållits, så föreslår vi att hjälpregeln i 68 8 utformas så att efterprovision skall utgå med belopp som motsvarar tre månaders provision, beräknad efter genomsnittet av månadsprovisionerna under uppdragets sista år. I reservationen gör vi emellertid också ett tillägg. Det förefaller inte rimligt att beräkna efterprovision endast efter tre månaders provision då det gäller långvariga agentuppdrag. Vid uppdrag som varat lång tid kan man förutsätta att agenten genom sitt arbete medverkat till att order inges lång tid efter det att avtalet har upphört. För långvariga uppdrag — och med det avser vi uppdrag som varat minst fem år — bör efterprovisionen enligt schablonregeln motsvara sex månaders provision. Vi föreslår därför i 68 § ett tillägg av det här innehållet. Utskottsmajoriteten anser det mycket viktigt att det är likartade regler i de nordiska länderna, och det är synpunkter som jag i princip kan helt instämma i, men här förhåller det sig så att ändringsförslaget har lett till lagstiftning endast i Norge. Hur det går i de övriga nordiska länderna är alltså ännu ovisst.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

Herr talman! Fru Lindquist har på ett utmärkt sätt redogjort för hela lagförslaget. Hon har också nämnt att den lag som nu skall ändras härstammar från tiden för första världskrigets utbrott, så jag kan ju hålla med om att den inte har varit föremål för ändringar så ofta.

Det är naturligtvis i vårt samhälle inte fråga om någon stor yrkeskår, men de förslag till ändring i gällande lag som återfinns i propositionen är enligt utskottets majoritet av den arten att de bör bifallas. Jag finner det onödigt att ta upp kammarens tid med en ytterligare redogörelse för de skäl som utskottsmajoriteten har redovisat i sitt betänkande, eftersom reservanten har redogjort även för dessa. Därmed, herr talman, skulle min insats kunna begränsas till att yrka bifall till utskottets förslag. Jag vill emellertid tillägga att i det här fallet kan nog trots allt den nordiska rättslikheten vara eftersträvansvärd.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

Herr talman! Motioner som väcks i den här kammaren har i allmänhet sin upprinnelse i något konkret förhållande. Så är det också med motionen 69, väckt av fru Marklund och mig, som behandlas i detta betänkande. De krav som ställs mynnar ut i att riksdagen hos regeringen skall hemställa om initiativ i syfte att inom företagshälsovården åstadkomma en med den offentliga sjukvården likställd praxis i fråga om patients rätt att ta del av sjukjournalen. Upprinnelsen till motionen är i korthet följande. Arbetaren Nils Sjöström i Malmberget har arbetat hos LKAB i 47 år. I mitten på 1950-talet började hans hälsa vackla. Han fick ont i bröstet, misstänkte själv att han hade silikos, blev inte bra och besökte vid upprepade tillfällen LKAB:s företagsläkare. Vid ett tillfälle remitterades han till medicinska kliniken vid landstingets lasarett i Gällivare. Företagsläkaren i Malmberget sände dit ett brev, som patienten i fråga blev underkunnig om långt senare, för övrigt sedan han blivit sjukpensionerad. I detta brev hette det att patienten har ett ”svårt humör” och att han lider av en ”inverterad psykisk skada” och har ”en utomordentlig förmåga att hetsa upp sig”. Brevet kom till offentligheten och väckte en väldig uppståndelse bland gruvarbetarna. som dels känner sin arbetskamrat väl, dels började undra över hur många som har fått beteckningen psykiskt sjuka om de har råkat säga något mindre väl valt ord åt sin företagsläkare. Den här historien har under alla förhållanden inneburit att relationerna mellan å ena sidan fackföreningen och å andra sidan företagsläkaren inte är så bra. Samarbetet har fått sig en allvarlig knäck och det förtroende som måste vara eftersträvansvärt mellan arbetare och den läkare som skall sköta deras hälsa är tämligen spolierat. Frågan behandlades också av fackföreningen vid flera tillfällen. Framställning gjordes, men företagsläkaren har konsekvent vägrat de 2 000 gruvarbetarna att se vad som står i deras sjukjournaler. Han har fått stöd av företagsledningen som bl.a. stöder sig på ett interpellationssvar lämnat av herr Aspling i november i fjol. Självfallet är det nu inte detta enskilda fall som här skall diskuteras, utan det är principerna det är frågan om. Jag har tagit detta som en illustration till det inkonsekventa läge vi har i dag, där det nu börjar vara en självklarhet att man inom den offentliga sjukvården skall ha rätt att läsa vad det står om ens egen person. Det är en information man bör ha rätt till, och det kan också förebygga — vilket är viktigt i sammanhanget — att läkare gör kränkande omdömen om sina patienter. Självfallet bör denna rätt också finnas för patienter inom privat sjukvård och företagshälsovård. I det betänkande som nu behandlas understryker utskottet betydelsen av öppenhet i relationerna mellan patienten och hans läkare, en öppenhet som så långt det är möjligt bör gälla även innehållet i sjukjournalerna. Det är enligt utskottets mening angeläget att även företagen verkar för öppenhet när det gäller sjukjournaler som förs inom den av dem drivna företagshälsovården, står det. Det är bra att utskottet slår fast detta, men så fungerar det tydligen inte. Det exempel jag nyss har gett visar att så inte är fallet. I utskottets positiva skrivning, som absolut inte kan tjäna som argument för LKAB att inte låta de anställda läsa sina journaler, hänvisar man till att prövning av dessa frågor kommer att ske inom den tillsatta medicinalansvarskommittén. Enbart av den anledningen anser man att det inte erfordras någon riksdagens åtgärd. Den här kommittén har ett vitt frågekomplex att behandla. Vi anser att eftersom patienter inom den offentliga sjukvården nu har lagfäst rätt att se sina journaler, bör det rimligtvis inte vara alltför stora rättsliga svårigheter att knäsätta samma rätt för patienter som är behandlade av andra läkare. Det gäller alltså — så har vi resonerat — bara att vidga en rätt som redan finns, och då kan det inte vara nödvändigt med långa och omständliga utredningar. I varje fall bör man kunna rycka ut företagshälsovården och fastställa att där skall samma principer gälla som inom den offentliga sjukoch hälsovården. Jag vill i detta sammanhang också säga att jag delar herr Romanus” åsikt att de statliga företagen med anledning av utskottets yttrande utan dröjsmål bör se till att man tillämpar samma principer som gäller för den offentliga sjukvården. Det rimmar mycket väl med vår principiella inställning att de statliga företagen alltid skall vara steget före, alltid gå före med gott exempel. Tyvärr räcker det nog inte med utskottets uttalande. Det energiska motstånd som man från LKAB-håll har bedrivit mot en sådan öppenhet visar att man inte kommer att följa de principer som råder inom den offentliga sjukvården, med mindre det fattas andra beslut av riksdagen. I protokollet från interpellationsdebatten den 22 november i fjol säger herr Aspling att det självfallet inte föreligger något hinder för en läkare att informera en patient om undersökningsresultat, patientens hälsotillstånd och eventuellt erforderliga medicinska åtgärder. ”Ett förtroendefullt förhållande mellan patient och läkare är alltid av stor betydelse; det må gälla företagsläkare vid statliga eller privata företag, läkare i allmän tjänst eller privatpraktiserande läkare. Det är alltid viktigt att man kan etablera ett förtroendefullt samarbete.” Men att det inte finns hinder innebär ju inte att det sker en sådan information. Rätten att se journaler är självfallet inte den avgörande frågan inom svensk sjukvård — det är jag medveten om — eller när det gäller att öka förtroendet mellan läkare och patienter. Men den rätten bör finnas, och eftersom den redan existerar inom den offentliga sjukvården bör det vara lätt att gå vidare på den vägen. Det handlar alltså bara om att vidga en rätt som redan finns. Med den motiveringen yrkar jag bifall till reservationen av herr Hagberg.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 15 behandlas frågan om insyn, integritet och medinflytande inom sjukvården. Angående frågan om rätt att ta del av sjukjournalerna inom företagshälsovården har herr Hagberg reserverat sig, och herr Lövenborg har här talat för reservationen. Vi inom utskottsmajoriteten tycker väl inte att det skiljer så mycket mellan utskottets skrivning och reservationen. Det är alltså på sätt och vis en överflödig reservation. Utskottet understryker ju betydelsen av öppenhet i relationerna mellan patienten och hans läkare. Denna öppenhet bör också så långt möjligt gälla sjukjournalerna. Det har även herr Lövenborg understrukit. Man pekar i reservationen på angelägenheten av att företagen verkar för öppenhet när det gäller sjukjournalerna inom företagshälsovården och kräver att staten skall gå före med gott exempel. Vi tycker från utskottsmajoritetens sida att det är angeläget att denna rättighet finns för alla inom företagshälsovårdens ram och inte bara för anställda inom de statliga verken. Vi förutsätter emellertid att staten här går före, med den skrivning som utskottet har. Det är också utskottsmajoritetens uppfattning att de allra flesta företagshälsovårdscentraler och företagsläkare tillämpar denna öppenhet gentemot sina patienter. Jag har under dagen varit i kontakt med några företagshälsovårdscentraler och frågat hur de gör, och de säger att självklart lämnar vi ut journalerna till de patienter som så begär. I annat fall kan vi inte sköta vårt jobb och vi kan inte få de resultat som vi vill ha. I de fall då någon läkare eller något företag visar alltför litet tillmötesgående tycker vi att detta kan tas upp på det lokala planet. Företagshälsovården skall vara en integrerad del av arbetarskyddet — det har vi fastslagit i denna kammare. Riktlinjerna för företagshälsovårdens arbete bör alltså diskuteras och fastställas i skyddskommittén på företaget. Det bör då finnas möjligheter för de anställda att kräva och få tillgång till sjukjournalerna om man så eftersträvar. Utskottet anser vidare att det bör vara riktigt att frågan prövas inom medicinalansvarskommittén, så att problemet blir belyst i hela dess vidd. Inget hindrar emellertid att medicinalansvarskommittén behandlar denna fråga med förtur. Jag säger detta med anledning av att man i reservationen framhållit att kommittén har ett vittomfattande uppdrag och att det alltså kan ta lång tid innan vi får ett besked från den. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till socialutskottets hemställan på samtliga punkter i dess betänkande nr 15.
Herr talman! Utskottets talesman förutsätter att man kommer att ta utskottets skrivning ad notam. Det är kanske en något from förhoppning, eftersom man på vissa håll alldeles tydligt har en i förhållande till utskottet motsatt uppfattning. Vidare förutsätter herr Nilsson i Växjö att man skall kunna åstadkomma någonting genom att ta upp denna fråga på det lokala planet. Men det är precis vad man har gjort inom Gruvfyran i Gällivare. Där har man vid flerfaldiga tillfällen i företagsnämnd och på annat sätt aktualiserat detta spörsmål och fått ett blankt nej. Det betyder att ett par tusen gruvarbetare går och funderar över vad som står i deras sjukjournaler. De undrar om också de är föremål för kränkande omdömen. Betecknas man t.ex. som psykiskt sjuk fastän man har silikos? Jag har noterat att utskottets skrivning är välvillig. Det handlar inte, såsom man sagt i ett annat sammanhang i kammaren i dag, om att köra över någon utredning. Vi motionärer anser bara att medicinalansvarskommittén, som har en rad andra frågor att syssla med, skulle kunna rationalisera sitt arbete genom att helt enkelt vidga tillämpningen av en lagstiftning som redan finns på den offentliga sjukvårdens område. För att göra detta kan det inte behövas något omständligt utredningsförfarande. Det är vår ståndpunkt, och den kommer till uttryck i reservationen.
Herr talman! Det kan finnas anledning att låta medicinalansvarskommittén pröva vilka konsekvenser den i reservationen föreslagna ordningen får i olika avseenden. Det är utskottets bestämda mening att detta bör undersökas. Herr Lövenborg sade tidigare att läkaren i det exempel från företagshälsovården som han tog upp hänvisade till herr Asplings besked i kammaren. Då hoppas jag att denna läkare i fortsättningen skall hänvisa till vad riksdagen nu kommer att besluta i enlighet med socialutskottets skrivning, där vi förutsätter att läkarna skall lämna ut sina journaler. Om vederbörande läkare tar hänsyn till herr Asplings uttalande, hoppas jag alltså att han tar minst lika stor hänsyn till vad riksdagen nu beslutar.
Herr talman! Enligt detta resonemang skulle de gruvarbetare som har fört en energisk kamp i denna fråga redan nästa vecka kunna gå upp till sin företagsläkare och be att få se sina sjukjournaler. Vi får väl se om det fungerar på det sättet. Man kan i praktiskt taget alla sammanhang rada upp argument för att olika frågor skall hamna i utredningskvarnen. Det är en metod som ofta förhalar angelägna frågor, vilka riksdagen skulle kunna fatta beslut om utan långvarigt utredningsarbete. Det exempel som jag anförde visar att det är angeläget för människor att få se sina sjukjournaler, och en hel fackförening i ett statligt företag har, som sagt, ställt sig bakom detta krav. I vart fall intill denna dag har detta krav tillbakavisats. Utskottet hade naturligtvis i sin skrivning kunnat gå en medelväg genom att ställa förslag om att denna princip ofördröjligen bör tillämpas inom den statliga företagsamheten. I debatten har det nu framhållits att man skall avvakta vad medicinalansvarskommittén kommer att uttala på denna punkt. Jag förstår att vi knappast kommer att få majoritet för vår reservation. Jag skulle dock avslutningsvis vilja ställa följande fråga, som är rätt väsentlig: När kommer medicinalansvarskommittén att framlägga sitt betänkande?
Herr talman! På den sista frågan kan jag självfallet inte lämna något svar. Herr Lövenborg säger dock att vi är så måna om att förslagen hamnar i utredningskvarnen. Han tillhör ett parti som liksom en del andra partier ofta motionerar om utredningar. När vi sedan hänvisar till en utredning som bör titta på sådana här saker, säger han att vi medvetet förhalar frågan genom att slänga ner den i utredningskvarnen. Jag tycker att det är litet inkonsekvent att resonera på det sättet. Vi har sagt att vi ser mycket allvarligt på denna fråga och förutsätter att den får en snabb lösning, eftersom den är angelägen för många människor ute i arbetslivet. Jag vet inte varför herr Lövenborg tror att läkarna tar mer hänsyn till ett uttalande av statsrådet Aspling än till — som jag hoppas — ett beslut av kammaren med mycket stor majoritet i enlighet med socialutskottets hemställan. Jag räknar med att läkarna tar den hänsyn till vad riksdagen beslutar som vi har förutsatt i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag är glad att kunna konstatera att det som utskottets talesman, herr Nilsson i Växjö, här har sagt bekräftar den tolkning av utskottsbetänkandet som jag har gjort i mitt särskilda yttrande.

I utskottsbetänkandet sägs nu, som herr Nilsson uttrycker saken, att den här rätten bör gälla för alla, men han förutsätter att de statliga företagen går före utan att invänta den lagändring som naturligtvis är nödvändig för att vi skall kunna ställa samma krav på de enskilda företagen och på privatläkarvården. Även om vi i och för sig anser det naturligt att kräva detta redan nu, kan riksdagen ju inte i det fallet utan en lagändring hävda kravet, men det kan den enligt min uppfattning göra när det gäller sådana företag som är statliga. Det är givet att man ibland kan hysa tveksamhet inför att ställa högre krav på statliga företag, om det t.ex. sätter dem i ett sämre konkurrensläge, men detta är inte alls fallet i det här sammanhanget. De här personerna i LKAB som är intresserade av frågan går kanske till företagsläkaren nästa vecka, sade herr Lövenborg, och då får man se vad som händer. Ja, tar de med sig utskottets betänkande och dessutom protokollet från den här överläggningen, bör de ha goda utsikter till framgång med sina önskemål, om utskottets hemställan bifalls. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan. Jag är också tacksam för ett annat uttalande som herr Nilsson gjorde, nämligen att ingenting hindrar att utredningen behandlar den här frågan i dess vidare syftning, alltså när det gäller privatläkarvården, med förtur.

Jag har för min del inte lyckats uppfatta någonting som skulle kunna motivera att man har kvar den här särbehandlingen av patienter i företagshälsovård och privatläkarvård och alltså ger dem sämre möjligheter att ta del av sina sjukjournaler. Det talar väl för att en utredning skulle kunna leda till ett snabbt resultat. Vi kommer att följa den här frågan från folkpartiet och hoppas att utredningen tar herr Nilssons i Växjö anvisningar på orden.

Herr talman! När 1968 års utbildningsutredning, U 68, tillsattes av dåvarande utbildningsministern Palme, gavs den en för svenskt utbildningsväsen särpräglad och, som det snart visade sig, olycklig konstruktion. Till sakkunniga för att utreda våra universitets och högskolors framtid kallades som ordförande den ansvarige statssekreteraren och därutöver de tre närmast berörda generaldirektörerna. De politiska partiernas representanter hänvisades till en av tre referensgrupper. De borgerliga partierna protesterade mot denna ordning och krävde i riksdagen att utredningen skulle omvandlas till en parlamentarisk utredning, något som emellertid avvisades av den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten. I ett särskilt yttrande, knutet till U 68:s huvudbetänkande, har de tre borgerliga partiernas representanter redovisat hur utredningsarbetet till följd av utredningens konstruktion lagts upp och styrts av de fyra ämbetsmännen. Den politiska referensgruppens ledamöter har kunnat framföra synpunkter, men avgörandet har legat i de fyras händer, och dessa fyra har därför, konstateras det, ensamma det egentliga ansvaret för utredningens förslag. Helt följdriktigt begärde de tre borgerliga partiledarna motionsvis till årets riksdag, sedan 1968 års utbildningsutrednings förslag framlagts och gått ut på remiss, att en parlamentarisk beredning eller kommitté att handha den fortsatta prövningen av frågorna rörande den högre utbildningens framtida organisation, lokalisering och dimensionering, skulle tillsättas. U 68 underkändes alltså som det sista utredningsordet i fråga om högskoleutbildning i Sverige. Med hänsyn till den vändning som saken därmed tagit, och till det nuvarande parlamentariska läget i denna kammare, fick utbildningsministern tydligen bråttom att förekomma ett ställningstagande i utbildningsutskottet som kanske skulle ha kunnat leda till lottning eller andra komplikationer i kammaren. Han tillkallade, efter kontakt med de borgerliga partiledarna, sex riksdagsledamöter att, som det heter i departementsprotokollet, såsom sakkunniga inom utbildningsdepartementet medverka i beredningen av de förslag som avgivits av 1968 års utbildningsutredning. Enligt en till beslutet fogad promemoria, som återges i utskottsbetänkandet, ”skall de sakkunniga självständigt” — jag understryker självständigt — ”gå igenom det föreliggande materialet —— — och göra en samlad bedömning av de aktuella huvudfrågorna” med åtföljande ställningstaganden. Den parlamentariska kommittén skall alltså, under namnet U 68 beredningen och med egen sekreterare, i stort sett arbeta som en vanlig utredning, dock med den otillfredsställande tidsgränsen 1 september detta år. Det vore lyckligast för saken om regeringen sköt på propositionen. Risken för att det blir ett hastverk av det hela är överhängande med hänsyn till tidsfaktorn bl.a. Vi i moderata samlingspartiet har trots anvisningen om forcering inte velat undandra oss att medverka i beredningen, då utbildningsministern i övrigt i huvudsak böjt sig för partimotionernas krav. Dock vill vi än en gång för vår del understryka att hela handläggningen av frågan om den framtida högskoleutbildningen i vårt land bort ske på annat sätt än som nu blivit fallet. Det var ett misstag såväl när herr Palme tillsatte U 68 med dess konstruktion som när den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten snart därpå avslog de borgerliga partiernas krav på U 68:s omvandling till en parlamentarisk utredning. Till sist blev det ändå, kan nu konstateras, en sådan parlamentarisk beredning — trots allt socialdemokratiskt motstånd, lett från utbildningsdepartementet. Det är, som fastslås i det särskilda yttrandet till utbildningsutskottets betänkande nr 16 som samtliga borgerliga utskottsledamöter anslutit sig till, otvivelaktigt en framgång för de borgerliga partiernas enträget framförda önskemål, med de inskränkningar som jag här nämnt. Enligt pressuppgifter — och nu vänder jag mig till utbildningsministern — tycks det som om utbildningsministern trots tillkomsten av beredningen tänker framhärda i förhoppningen om att framlägga en proposition till hösten, i allt väsentligt baserad på U 68:s förslag, som orden har fallit enligt pressen. Det är en vådlig önskedröm. Många och skilda remissinstanser har utsatt detta förslag för en hård kritik. Oppositionen — inte minst vi i moderata samlingspartiet — har instämt i betydande delar av denna kritik. Om utbildningsministern tror att oppositionen eller delar av den skulle kunna övertygas i den riktning han vill, bara för att den får deltaga i en beredning, torde han tro fel. Tron allena hjälper under alla förhållanden inte i detta fall. Utbildningsministern bör avvakta U 68 beredningens promemoria innan uttalanden som kan ha något verklighetsunderlag görs om hur en eventuell proposition skall kunna se ut.

Herr talman! Det svenska utredningsväsendet breder ständigt ut sig. Utredningar tillsätts nästan oupphörligt. I riksdagen ställs ofta krav på att olika samhällsfrågor skall bli föremål för utredning. Utredningarnas arbetsformer har under det senaste decenniet kraftigt förändrats. Man har övergått från slutna tillställningar till utredningar med öppnare arbetsfor mer. Detta måste ses som positivt. Vad som däremot kan ifrågasättas är den sammansättning som utredningarna allt som oftast numera får. Ofta förbigås politikerna, och utredningarna får i stället en expertgrupps sammansättning. Detta kan av olika skäl betecknas som olyckligt. I ett parlamentariskt styrt land borde det vara de folkvalda som i majoritet ingår i utredningarna. Det borde dessutom ges tillfälle för samtliga i riksdagen representerade partier att ingå i utredningar. I ett parlamentariskt system kan det inte vara rimligt att något parti stängs ute från utredningsuppdrag. Enligt mitt förmenande strider detta mot grundtanken i parlamentarismen. Varje parti som är representerat i riksdagen måste beredas möjlighet att få insyn och vetskap och delta i utredningssammanhang. 1968 års utbildningsutredning tillsattes efter den häftiga och kritiska opinionen mot införandet av PUKAS-systemet. U 68:s sammansättning bidrog med all säkerhet, trots öppna arbetsformer, till att möjligheterna för utomstående att påverka arbetets resultat kraftigt beskars. En referensgrupp som består av politiker kan inte betraktas som annat än en ren observatörsgrupp. Denna ämbetsmannautredning har presenterat ett förslag som mötts av kritik från många olika håll. Kritiken har klart givit uttryck för att utredningsförslaget inte utan omfattande bearbetning kan ligga till grund för reformering av den högre utbildningen. Krav på att U 68 skulle omvandlas till en parlamentarisk utredning har rests vid ett flertal tillfällen men avvisats. Till årets riksdag har man från borgerligt håll motionerat om en parlamentarisk utredning bestående av representanter för riksdagspartierna, som skall pröva och granska utbildningsutredningens förslag samt handha den fortsatta beredningen av U 68-frågor. Vänsterpartiet kommunisterna har ställt sig avvisande till dessa motioner. En ny utredning — låt vara en parlamentarisk sådan — i nuvarande läge, när huvudutredningen redan har suttit i sex år, kan inte sakligt sett tillföra annat än marginella förändringar till det förslag som nu föreligger. Som svar på de borgerligas krav på en parlamentarisk utredning har utbildningsministern beslutat tillsätta en departementalberedning, bestående av representanter för samtliga partier utom vänsterpartiet kommunisterna. Jag har i rådande läge sett det som angeläget, säger utbildningsministern, att knyta företrädare för politiska partier till beredningsarbetet för att därigenom öka förutsättningarna för att nå en bred enighet om huvudlinjerna i en högskolereform. Jag räknar med att en principproposition grundad på en promemoria från politikergruppen skall kunna läggas fram till höstriksdagen, säger utbildningsministern också enligt ett referat i Landstingens tidskrift nr 4 för i år. Syftet med denna beredning torde vara uppenbart, nämligen att nå enighet i riksdagen innan regeringen lägger fram sin proposition. Denna politikerberedning torde få svårt att på några få månader i sak kunna påverka förslag till reformering av den högre utbildningen. Det har av många uppfattats som ett svek att partierna på detta sätt låter sig gisslas av regeringen. Jag kan för min del inte acceptera att departementet får styra och föregripa riksdagens senare ställningstagande i U 68-frågan. En omarbetning av U 68 torde vara ofrånkomlig, men den omarbetningen borde inte ske på utbildningsdepartementets villkor, med tvångsanslutning för riksdagspartierna. Sammanfattningsvis vill jag säga att i utredningar skall politiker vara med från början, om det skall vara någon mening i att delta. Att som i detta fall i efterhand kasta in jästen i ugnen, oavsett om det gäller en borgerlig kaka eller en socialdemokratisk kakmix, är till ingen nytta.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in i någon polemik i det här inlägget — jag skall bara göra en kort deklaration. 1968 års utbildningsutredning, eller U 68 som den kallades, lämnade sitt huvudbetänkande i början av 1973. Betänkandet innehåller förslag till reformering av universitetsoch högskoleväsendet. Förslagen får ses som en fortsättning av reformverksamheten på skolans område. Förslagen innebär i korthet att man skall vidga högskolebegreppet, att man skall göra en totaldimensionering av högskolan, att man skall öka graden av yrkesinriktning och att man skall åstadkomma en större geografisk spridning av utbildningstillfällena och en ändrad institutionell organisation. Remisstiden för betänkandet gick ut i februari 1974. Av remissammanställningarna framgår att remissopinionen på en del punkter är enig om att tillstyrka U 68:s förslag, medan den på andra punkter är starkt splittrad. Under den allmänna motionstiden väcktes, som framgått av herr Nordstrandhs inlägg, motioner från de borgerliga oppositionspartierna om en parlamentarisk beredning. Utbildningsdepartementet föreslog då att den tidigare parlamentarikergruppen skulle utgöra en parlamentarisk beredning. Efter överläggningar mellan företrädarna för de fyra partier som varit representerade i U 68s parlamentarikergrupp uppnåddes enighet om en beredning i den form utbildningsdepartementet föreslagit, alltså att man skulle knyta den tidigare referensgruppen till beredningen. Beredningen skall självständigt gå igenom — herr Nordstrandh var noga med att betona det, och det kan säkert göras — U 68-materialet, dvs. både betänkandena och remisserna, göra en samlad bedömning och redovisa sina synpunkter i en PM till departementet. Beredningen har redan börjat sitt arbete. Det har gått att nå en betydande enighet kring huvuddragen i de tidigare stora reformerna inom skolväsendet. Det är, tycker jag, en tillgång att reformer av det här slaget kan beslutas under så bred anslutning som möjligt. Det är min förhoppning, inte minst som ordförande i U 68-beredningen, att det skall gå att nå en bred enighet kring beredningens förslag. Med detta, herr talman, yrkar jag kort och gott bifall till utbildningsutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Innan vår motion kom upp till behandling i utbildnings utskottet tog utbildningsministern kontakt med bl.a. vårt parti och erbjöd oss att medverka i en beredning inom departementet av U 68:s förslag, bl.a. byggd på de bitvis starkt kritiska remissyttranden som hade inkommit. I samband med denna överläggning med utbildningsministern gjorde jag för folkpartiets räkning följande TT-uttalande: ”Från folkpartiets sida ser vi det som ett framsteg att en särskild parlamentarikergrupp nu tillkallats för att delta i en översyn av U 68: förslag. Det är däremot icke tillfredsställande att denna översyn tar formen av en beredning inom departementet med en snäv tidsram. Vi anser att översynen av U 68:s förslag bort göras av en fristående parlamentarisk utredning med en vidare tidsram till sitt förfogande. Då hade man på ett bättre sätt kunnat diskutera t.ex. förhållandet mellan U 685 förslag och arbetet i de aviserade utredningarna om översyn av lärarutbildning respektive forskarutbildning. Trots våra invändningar mot utformningen av översynen är vi beredda att delta i arbetet med målsättningen att i nära samverkan med berörda personalgrupper åstadkomma en verklig utbildningsreform.” Som synes är det här nästan ordagrant samma text som återkommer i de tre icke-socialistiska partiernas särskilda yttrande till utbildningsutskottets betänkande. Jag noterar naturligtvis anslutningen härtill från de båda andra partierna med stor tillfredsställelse. Vänsterpartiet kommunisterna har inte haft någon ståndpunkt i den här frågan i utbildningsutskottet. Jag lyckades inte skönja någon ståndpunkt i fru Lantz” inlägg heller. Hon ogillade tanken på en parlamentarisk utredning av U 68; hon ogillade också tanken på en omarbetning i departementet. Jag skall, herr talman, inte nu säga någonting i sak om arbetet i beredningsgruppen. Det är en förutsättningslös granskning, och det är klart att det här arbetet kommer att vara av utomordentligt stor betydelse för universitetsväsendets framtid. Det har avgörande betydelse för grupper av anställda och studenter som direkt berörs av det här förslaget, och jag är övertygad om att vi kommer att få möjlighet att vid särskilda hearings eller i andra former av samråd inhämta synpunkter av anställda, studenter och andra berörda.

Herr talman! Kravet på en parlamentarisk beredning av U 68 s förslag har sin grund i följande. För det första är det en stor och viktig reform som föreslagits. För det andra har utredningen haft en byråkratisk sammansättning. Aktiva politiker har tidigare funnits endast i en referensgrupp utan ledningsfunktioner eller beslutanderätt. För det tredje har förhållandena inom högskoleområdet förändrats ganska radikalt sedan utredningen startade. Verkligheten i vad gäller t.ex. studerandetillströmningen stämmer inte särskilt väl med de trender som utredningen hade att utgå ifrån. För det fjärde har remissopinionen varit splittrad, men en del av remissvaren — särskilt de som kommit från universiteten — har varit mycket kritiska. Det var alltså mot den bakgrunden som mittenpartierna i en gemensam motion under den allmänna motionstiden krävde en parlamentarisk beredning. Denna har nu kommit till stånd, och den har inlett sitt arbete. Tidsmarginalen för denna beredning är, som flera tidigare talare framhållit, väl snäv, och det beklagar jag, men det bör ändå bli möjligt att gå igenom de större och mer kontroversiella förslagen i U 68:s betänkande. Det bör således framhållas att den nya beredningens tillkomst är ett tillmötesgående av motionskraven, om än inte fullt ut. Vad som blir slutresultatet av beredningens arbete återstår att se. Jag känner inte nu, under pågående beredningsarbete, behov av att deklarera några slutliga och bindande ståndpunkter i de frågor som vi som bäst håller på att diskutera inom beredningen. Men jag vill gärna understryka, med anledning av uppgifter i press och på annat håll, att den nya beredningen — såsom föregående talare betonat — är självständig och fristående. Vi är således inte, som det påstås, inbegripna i något propositionsskrivande. Ledamöterna i beredningen har självfallet möjlighet rätt att markera särstånd punkter i slutprodukten om vi inte skulle kunna bli överens.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 17 handlar om lärarutbildning och därmed sammanhängande frågor. Ett antal motioner till årets riksdag, däribland en partimotion från moderata samlingspartiet, har ur olika aspekter tagit upp frågan om en översyn av lärarutbildningen. Samma sak har aktualiserats av skolöverstyrelsen i en framställning till Kungl. Maj:t. Utskottet har kommit till slutsatsen att lärarutbildningen bör bli föremål för en genomgripande översyn och hemställer att riksdagen som sin mening skall ge Kungl. Maj:t detta till känna. Så långt är utskottet enigt, men därutöver menar vi moderater att en av lärarutbildningsfrågorna — nämligen den om utbildningstidens längd för ämneslärare i gymnasieskolan och på grundskolans högstadium — bör kunna tas upp till omedelbar prövning. En översyn med uppgift att se över hela lärarutbildningen kommer med säkerhet att kräva avsevärd tid, troligen icke under fem år. Komplexet är stort och snårigt. Så länge vill vi inte vänta med den kvalitetsfråga som ämneslärarnas, adjunkternas, utbildning innebär. Ingen torde vilja bestrida att den viktiga roll som lärarna spelar i samhället kräver en högt kvalificerad utbildning. Lika litet torde någon kunna bestrida att Sverige har en internationellt sett kort utbildning av de ämneslärare det här gäller. När nuvarande ordning för lärarutbildningen fastställdes av riksdagen år 1967 framförde moderata samlingspartiet att en ämnesteoretisk studietid av tre år inte kunde anses tillräcklig för att uppnå exempelvis fullgod kompetens för adjunktstjänst på gymnasiet, än mindre att två terminers studier i ett enskilt ämne skulle vara till fyllest. Vi krävde därför en studietid av fyra år för behörighet för tjänst på gymnasiestadiet, varigenom också en fördjupning i de gymnasiets läroämnen som motsvarades av två eller flera universitetsämnen skulle kunna vinnas. Det var för sju år sedan. Erfarenheterna sedan dess tyder på att partiets ståndpunkt var riktig. Vi har pekat på detta tidigare, och vi gör det åter nu. Vi vill inte vänta med åtgärder ytterligare fem år eller mer. Sådana åtgärder kan koordineras med de studieorganisatoriska förändringar som behandlingen av U 68 förslag kan ge anledning till. Det är en mycket angelägen reform vi syftar till, och jag yrkar alltså bifall till reservationen vid punkten 1. När det gäller skolledarutbildningen i samma betänkande har vi moderater i åratal yrkat på en utbyggnad av den. Vi har återkommit i år i vår partimotion om skolpolitiken. Stora krav ställs med rätta på ledarfunktionen i skolorna. Utbildningen av skolledare har länge — alltför länge! — varit eftersatt. Utskottsmajoriteten delar vår uppfattning om utbyggnadens nödvändighet men nöjer sig med att konstatera att förslag håller på att utarbetas och att s.k. utvecklingsarbete pågår. Det är gott och väl, men när kommer det att ske någonting påtagligt? Vi för vår del vill ha någonting gjort snarast. Vad som behövs nu är handling och inte fortsatta överväganden år efter år. Utskottet — majoriteten, som det heter — vill inte genom något principiellt uttalande föregripa övervägandena i ärendet. Det uttalande vi vill ha är mycket enkelt och rakt på sak efter år av diskuterande: det uttalandet nämligen, att en utbyggnad av skolledarutbildningen skall komma till stånd utan vidare onödigt dröjsmål.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

Herr talman! Motionen 462 riktar uppmärksamheten på den stora bristen på behöriga speciallärare. Den pekar dessutom på önskvärdheten av en lokalisering av denna utbildning till några av de mindre lärarhögskolorna. Utskottet har varit positivt inställd till den första delen och framför som sin mening att Kungl. Maj:t bör överväga en utökning av den traditionella speciallärarutbildningen. Därmed har det också sagts ut att behovet av speciallärare kommer att vara stort under en lång tid. I samma betänkande ställer sig utskottet positivt till en grundlig översyn av lärarutbildningen. Jag noterar med tillfredsställelse att speciallärarutbildningen härvidlag skall ingå som den integrerade del denna utbildning bör vara av den vanliga lärarutbildningen. Behandlingen och undervisningen av elever med skolsvårigheter bör inte bedrivas vid sidan om den vanliga undervisningen. Eftersom det kan förutses att en utredning om lärarutbildningen kommer att ta några år i anspråk kommer en ny lärarutbildning inte att slå igenom i våra skolor förrän in på 1980-talet. Man kan väl våga förutse att om den vanlige läraren får viss utbildning också i specialpedagogik kommer många elever med lättare svårigheter att kunna få hjälp direkt i sin egen klass. Den dagen kan antalet tjänster för speciallärare bli lägre än i dag. I den riktningen kan man kanske också förvänta sig att SIA :s betänkande skall verka. Det är alltså framför allt för den närmaste tioårsperioden som kapaciteten inom specialundervisningen är för liten. Intagningen till speciallärarlinjerna måste ökas kraftigt för att bli tillfredsställande. Nuvarande lärararbetslöshet talar också för att det är en lämplig tid att sätta in denna ökning. Utskottet har inte velat ta ställning till om en ökad utbildning skall förläggas till ytterligare några lärarhögskolor. Den delen av motionen är mycket viktig med hänsyn till följande skäl för en utlokalisering, och jag hoppas att Kungl. Maj:t tar hänsyn till dessa i sina överväganden: 1. Mot en ökning av intagningen på redan befintliga linjer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå talar svårigheterna att ge kandidaterna bra praktikmöjligheter, då dessa utnyttjas till bristningsgränsen av redan pågående utbildning. 2. En utökning av antalet lärarhögskolor med speciallärarlinjer ger dessa lärarhögskolor möjligheter till integrering av vanlig lärarutbildning och speciallärarutbildning på ett från utbildningspolitisk synpunkt positivt sätt. Den nuvarande vanliga lärarutbildningen lämnar i detta avseende mycket övrigt att önska. 3. Landsortens lärare ges rättvisare möjligheter att få utbildning till speciallärare på rimligt avstånd från hemorten. Till detta bör också läggas att avgången bland behöriga lärare kommer att vara ganska stor under tioårsperioden. Medelåldern för speciallärare i dag är nämligen 47 år medan den för lågstadielärare är 33 och för mellanstadielärare 36 år. Det är dessutom otillfredsställande att medelåldern för speciallärarkandidaterna är så hög som 43 år. Redan i dag föreligger vid en tänkbar lärarhögskola ett förslag till utbildningsplan där man är intresserad av att försöksvis ordna en väl integrerad speciallärarutbildning inte bara för lågoch mellanstadielärare utan också för förskollärare och fritidspedagoger. Det borde vara en utbildning som passar in också i barnstugeutredningens önskemål när det gäller behandlingen av barn med särskilda behov. Herr talman! Jag har med det här inlägget velat peka på önskemål om en utlokalisering av speciallärarutbildningen, då Kungl. Maj:t överväger utskottets mening om en utökning av denna utbildning. Jag hoppas att argumenten varit tillräckligt starka för ett sådant förslag i nästa års statsverksproposition.

Herr talman! Det har egentligen bara förekommit idel lovord från denna talarstol om att det nu äntligen skall bli en övergripande översyn av lärarutbildningen. Det är i så fall första gången som vi i vårt land får en sådan övergripande översyn av lärarut bildningen. Det är glädjande att vi kunnat uppnå denna stora enighet. Jag kan med tillfredsställelse erinra mig att centern i fjol väckte en motion där vi begärde en sådan utredning, och redan då skrev utskottet i anledning av motionen att utredningen borde komma till stånd. Jag kan hålla med om att vi har en lärarkår som i flera avseenden är välutbildad. Men jag tror att de flesta lärarna, både i grundskolan och gymnasieskolan, inte anser att de är utbildade för att kunna ta hand om exempelvis elevvårdsfrågorna. Från den synpunkten finns det också anledning att nu göra en genomgripande översyn av lärarutbildningen. Utskottet har — eftersom det redan framhållits här behöver jag inte poängtera det ytterligare — meddelat Kungl. Maj:t att vi bör ha en sådan översyn. Även skolöverstyrelsen har skrivit till Kungl. Maj:t och förklarat att en översyn av lärarutbildningen bör ske. SIA-utredningen har självklart ägnat också lärarutbildningen sitt intresse ur synvinklar som naturligt anmäler sig i denna utrednings arbete. Även statsrådet har uttalat sig om att en översyn av lärarutbildningen behövs. Vi kan väl med tillfredsställelse notera detta och hoppas att utredningen snabbt kommer i gång och kan arbeta någorlunda fort. Såsom tidigare nämnts från denna talarstol finns motioner från center, folkpartiet och moderaterna om skolledarutbildningen. Även på detta område har utvecklingen gått rätt snabbt fram på vårkanten. När sådana huvudfrågor beträffande skolan som dess mål, dess roll i samhället och dess resultat självfallet utretts och debatterats i SIA-utredningen, har vi givetvis inte kunnat undgå att i detta sammanhang även få in skolledarnas funktion i bilden. Detta gör att utskottet har kunnat påminna om att SIA-utredningen kommer att framlägga ett detaljerat förslag om skolledarnas utbildning och fortbildning. De flesta av oss vet också att SIA-utredningen rätt snart är färdig. Jag förmodar själv att en sådan skolledarutbildning kan starta redan under 1975. Vi ansåg att vår motions önskemål blivit så tillgodosedda att vi kunde avstå från en reservation. Men inte desto mindre har en reservation avlämnats av moderaterna, vari de framhåller vikten av att denna utbildning kommer till stånd utan onödigt dröjsmål. Jag skulle bra gärna vilja veta vilket tidsintervall man lägger in i uttrycket ”utan onödigt dröjsmål”.